Herr talman! Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra och utveckla samverkan mellan Migrationsverket och de mottagande kommunerna. För närvarande söker många människor asyl i Sverige. Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt och många av dem söker skydd i EU, inte minst i Sverige. Migrationsverket bedömer att det i år kommer ca 56 000 asylsökande, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med förra året. Senast lika många asylsökande kom till Sverige var 1992. Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande från det att ansökan ges in till dess att ett lagakraftvunnet beslut meddelas. I detta uppdrag ingår bland annat att ordna boende för de asylsökande som inte kan ordna det på egen hand. Av de ca 45 300 personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande bor mer än 65 procent i boenden som Migrationsverket hyr. Under den senaste tiden har mellan 1 500 och 1 900 personer sökt asyl i Sverige varje vecka. När Migrationsverket ordnar boende åt asylsökande måste man göra detta i enlighet med de regler som finns för offentlig upphandling. Det är med andra ord en mycket stor utmaning för Migrationsverket att upphandla bostäder för asylsökande i den takt som krävs just nu. Migrationsverket kontaktar regelbundet bostadsbolag för att ta reda på om intresse finns av att hyra ut till Migrationsverket. Om ett bostadsbolag visar ett intresse informerar Migrationsverket ledningen för den aktuella kommunen. Det är viktigt att Migrationsverket har en tidig och tydlig kommunikation med kommunerna för att i största möjliga utsträckning underlätta arbetet med att hantera de utmaningar det kan innebära för lokalsamhället vid en större etablering. I de fall en sökande har beviljats uppehållstillstånd och därmed övergår från att vara asylsökande till att vara nyanländ ska han eller hon anvisas en plats i en kommun och därmed påbörja sin etablering i det svenska samhället. Detta är huvudsakligen en uppgift för Arbetsförmedlingen. Regeringen följer noga utvecklingen inom de frågor Lars Mejern Larsson tar upp.

Herr talman! Det är svårt att föreställa sig en vardag som består av krypskyttar, bomber och skottlossningar. Tänk dig själv att inte kunna skydda dina barn, att tvingas bryta upp från nära och kära, lämna allt du har, att tvingas att ta med dina barn genom minfält, över Medelhavet i överfulla båtar med allt vad det innebär. Vittnena är många, men det handlar om att i första hand kunna ge skydd och mat åt sina barn och ett hopp om en framtid som inte består av hot, våldtäkter och tortyr. Allt är jättebra här; vi har fått mat och tak över huvudet. Det vittnar några av de flyktingar som befinner sig i Glava gästgård hemma i Värmland om. Herr talman! Det räcker långt med mat och tak över huvudet när du tvingas att fly från det fasansfulla och ofattbara. Jag tycker att det är självklart att vi i Sverige även i framtiden ska kunna erbjuda en fristad för de människor som flyr. Det är bara att gå till sig själv: Hur skulle vi vilja ha det? Hur skulle vi vilja bli bemötta om vi tvingades att fly? Det kanske till och med är så att vi måste öppna våra gränser för ytterligare mottagande, eftersom trycket år så stort i Syrien och på så många andra håll i världen. Jag är stolt över att vi i Värmland och Sverige har en så öppen syn när det gäller att ta emot flyktingar i nöd. Asylrätten är en grundpelare för Sverige och borde vara så för alla länder i EU. Vi kan göra mer, men låt oss göra det mer professionellt. Herr talman! Anledningen till min interpellationsdebatt med ministern är den oro som jag möter hemma i Värmland från kommuner som inget hellre vill än kunna ta sitt ansvar för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag måste erkänna att det är ett riktigt icke-svar. I ministerns svar går det att läsa: "Det är viktigt att Migrationsverket har en tidig och tydlig kommunikation med kommunerna för att i största möjliga utsträckning underlätta arbetet med att hantera de utmaningar det kan innebära för lokalsamhället vid en större etablering." Det är just detta som pekar på att verkligheten består av någonting annat. Kommunalrådets i Hagfors kommun beskrivning i NWT i förra veckan är tydlig: Vi och andra kommuner i Värmland som tar emot många flyktingar, till exempel Storfors, Grums, Filipstad och Säffle, har länge lyft frågan om bemanning med Migrationsverket på de olika boendena. Vi har också tydliggjort hur viktigt det är att vi som kommun informeras om vad som händer. Vid ett tillfälle stod det helt plötsligt en stor grupp flyktingar utanför ett boende med sina resväskor i händerna utan att vi visste någonting. Från ett flertal kommuner runt om i landet som Filipstad, Storfors och Hagfors vittnar lokala kommunpolitiker om hur man utan förvarning får ett nytt flyktingboende i kommunen. Med någon veckas varsel ska kommunen ordna skolgång, förskoleplatser och mycket mer. För att detta ska uppfattas som någonting positivt på dessa orter är det viktigt att både kommunerna och Migrationsverket är väl förberedda och samarbetar. Därför krävs en dialog, men även fler insatser är vad som ministern räknade upp här. Det Värmlandskommunerna vill är att även fortsättningsvis ta ansvar dels därför att behovet är stort, dels därför att de människor som kommer hit bidrar till en positiv utveckling av vårt land. Men de vill göra det så proffsigt som möjligt. Dialogen skulle kunna lösa de flesta problem. I första hand handlar det alltså inte om pengar. Herr talman! Vad beror denna uteblivna dialog med berörda kommuner på? Tänker ministern ta dessa kommuners oro och rop på hjälp på allvar?

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Lars Mejern Larsson för en viktig interpellation. Förra veckan hade socialförsäkringsutskottet möte med generaldirektören för Migrationsverket. När vi ställde frågor om hur Migrationsverket - Lars Mejern Larsson lyfte frågan här - samverkar med kommuner var svaret inte helt enkelt. Migrationsverket beskriver, som också Lars Mejern Larsson beskriver, att det kommer många nya flyktingar hela tiden i Sverige, och det är viktigt att ordna boendet. En offentlig upphandling ska göras, men jag vet inte riktigt hur man ska göra den per dygn eftersom det hela tiden kommer nya människor och man inte riktigt vet var man ska placera dem. Från Socialdemokraternas sida har vi tryckt på att vi skulle vilja se ett tydligare uppdrag för Migrationsverket att stödja kommunerna i arbetet med att stärka mottagningsverksamheten och menar att Migrationsverket bör se över förutsättningarna för hur deras personal kan samverka med det lokala samhället under asylprocessen. Det har vi framfört, och det framför vi i vår motion till riksdagen. Jag tänkte höra ändå hur Tobias Billström ser på den frågan. Om Migrationsverket inte har den här dialogen och finns med som en part blir det bara kommunerna som får försöka lösa de här frågorna. Vi vet sedan tidigare att kommunerna tar ett stort ansvar. Vi vet också att de som tar störst ansvar i dessa krigstider är grannländerna till Syrien. Libanon tar emot 752 000 flyktingar, Jordanien härbärgerar över 523 000 och Turkiet har nästan en halv miljon, 500 000, flyktingar. Irak har 192 000 och Egypten 126 000 flyktingar. Det är många i närområdet. Därför är det viktigt att också Sverige kan vara med och bidra. Min bild är, precis som Lars Mejern Larssons, att våra kommunpolitiker i Örebro län vill ta ett stort ansvar och gör det, men vill ha en bättre dialog med Migrationsverket. Då kan det inte handla om att varje kommunstyrelseordförande ska ha ett enskilt samtal med Migrationsverkets generaldirektör. Det är mycket smartare om migrationsministern och regeringen i stället ger i uppdrag till Migrationsverket att ha den här dialogen och samverka med kommunerna så att man får till en bra mottagning där både barn och de vuxna får ett bra bemötande och kommunerna får de förutsättningar som de behöver. Min fråga till statsrådet är: Ska statsrådet fortsätta att hänvisa till Arbetsförmedlingen, eller tänker Migrationsverket ta det ansvar som ligger på den myndigheten? Det räcker inte i att bara hänvisa till att Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringen. Här pratar vi om flyktingmottagande och om asylmottagande som går i varandra och där Migrationsverket hela tiden är den part som kommunerna ska föra en dialog med. Då håller det inte att bara hänvisa till Arbetsförmedlingen. Det är inte de som finns på de små orterna. Jag skulle vilja ha ett mer utförligt svar från migrationsministern, om det går att få.

Herr talman! Jag vill också tacka Lars Mejern Larsson för en viktig interpellation och tacka migrationsministern för ett uttömmande och bra svar. Herr talman! Vi står inför precis det problem som så tydligt beskrivs i migrationsministerns svar, nämligen att senast det kom lika många asylsökande som nu till Sverige var 1992. Vi har alltså ett väldigt söktryck från de behjärtansvärda och skyddsvärda individer som kommer hit. Vi ska ge dem en så anständig möjlighet det bara går när det gäller att finna sig till rätta under prövningen av asylansökan. Tidigare hade vi en princip som innebar flyktingförläggningar, något som man glädjande nog lämnade i samband med att den nya migrationspolitiken infördes, nämligen ett boende i stället, det som kallas normala boendemiljöer. Det leder till det som migrationsministern lyfte fram, att då måste man på ett sunt sätt upphandla boenden som ska ha en bättre standard än förläggningarna tidigare. Eva-Lena Jansson och jag hörde i förra veckan Migrationsverkets generaldirektör och medarbetare förklara för oss i socialförsäkringsutskottet hur det faktiskt ser ut med de problem de har att möta kommunikationen med kommunerna i vissa fall. När det gäller den flyktingström som nu kommer bör man naturligtvis så långt möjligt förhandla och förankra med de kommuner dit man tänker anvisa flyktingar ett boende under asylprövningen. Men i vissa lägen är det oberäkneligt. När de stod med resväskorna i handen - som Lars Mejern Larsson säger - var det kanske inte någon som kunde förutse att de skulle just hit. Då gäller det att visa medmänsklighet och se till att dessa individer får tak över huvudet samma kväll. Detta ska naturligtvis inte hindra en tät dialog mellan Migrationsverket och kommunerna. Jag fick klart för mig - enligt vad den operativa chefen på Migrationsverket delgav oss - att man står i förbindelse med kommunerna där det så är möjligt under de planerade anvisningarna av asylboende. Det ska föras en dialog som ska upprätthållas med dem som är ansvariga i kommunerna för allting som tillkommer, skolgång och annat som kan vara relevant. Om man plötsligt står här med resväskan efter en flykt över minfält och hav där man har riskerat att kapsejsa då ska man få tak över huvudet innan natten faller. I dessa lägen, när det behövs ett akut skydd, kan vi inte alltid kräva att Migrationsverket ska föra en dialog lokalt med kommunerna. Med detta sagt vill jag betona det föredömliga initiativ som generaldirektören på Migrationsverket har tagit, nämligen att inleda ett samtal med de myndigheter som berörs av migrationsströmmarna. Sveriges Kommuner och Landsting är en sådan samtalspartner där man diskuterade på ledningsnivå med företrädare för kommunerna och för Migrationsverket. Förhoppningsvis borgar detta för att man för en dialog mellan Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting och också mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen när det gäller att ta ansvar för dem som har fått uppehållstillstånd och ska övergå under någon annan myndighets ansvarsområde och en annan minister.
Herr talman! Jag instämmer helt i Lars Mejern Larssons beskrivning av de känslor som vi alla har inför det fruktansvärda som drabbar det syriska folket. I det här läget är det naturligtvis viktigt och angeläget att Sverige och Europeiska unionen står bakom den gemensamt beslutade lagstiftning som vi har i unionen och som ger människor rätt att söka asyl i alla unionens 28 medlemsstater och få en sådan ansökan prövad. Det kommer många människor till Sverige. Det är klart att detta medför utmaningar. Jag besökte själv Värmland i går och träffade kommunpolitiker, tjänstemän i kommunerna och tjänstemän på Migrationsverket. Naturligtvis träffade jag också asylsökande flyktingar. Min bild är att det finns utmaningar men att det under omständigheterna fungerade bra. Under tuffa omsändigheter ordnade det sig med tak över huvudet med mycket kort varsel. Migrationsverkets tjänstemän jobbar i vissa fall sexdagars vecka och tvåtimmars skift för att tillgodose de mycket basala behov som finns och leva upp till vår egen lagstiftning som har beslutats här i kammaren och naturligtvis Europeiska unionens lagstiftning vad beträffar mottagandedirektiv och asylprövningsdirektiv. Men Lars Mejern Larsson gav ju själv bilden av hur det ser ut. Det är många som kommer, mellan 1 500 och 1 900 personer per vecka. Det är många människor. Naturligtvis ska vi ha en bra och välfungerande dialog mellan de statliga myndigheter och de kommuner som är berörda. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon tidsgräns för när Migrationsverket måste informera kommuner om att ett nytt boende är upphandlat. Migrationsverket försöker att informera kommunerna så tidigt som möjligt. Det varierar naturligtvis när i processen som kommunerna informeras. Ibland sker det redan under förhandlingsstadiet, ibland efter det att ett avtal har slutits. Enligt lagen om offentlig upphandling råder det ju sekretess fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat, det vill säga när en rangordning av anbuden har genomförts. Eva-Lena Jansson tog upp frågan om hur viktigt det är att ha en bra dialog med det civila samhället. Vi från regeringen betraktar det som mycket angeläget att den enskilde kan tas emot bra i närsamhället. För att öppna dörrar till organisationslivet samverkar Migrationsverket med den lokala nivån. Det kan till exempel resultera i praktikplatser, att arbetsgivare får kännedom om asylsökandes möjligheter att arbeta. Då är det viktigt att hela samhället bidrar till ett fungerande mottagande. År 2010 beslutade riksdagen om mål för politiken för det civila samhället. I det sammanhanget betonades bland annat civilsamhällets vikt och roll som utförare av välfärdstjänster. Regeringen slöt samma år en överenskommelse med idéburna organisationer på integrationsområdet samt Sveriges Kommuner och Landsting. Informationsfrågorna är viktiga, och det är betydelsefullt att vi diskuterar dem. Men som jag sade tidigare återkommer jag till det. När många människor kommer under kort tid snabbt till vårt land finns det alltid en risk att det uppstår flaskhalsar. Mitt intryck är att de myndigheter som är berörda och arbetar med detta gör sitt absolut yttersta även under ganska tuffa förhållanden.

Herr talman! Jag är glad att ministern delar synen på vikten av att ta emot de nödställda. Jag är väl medveten om att antalet asylsökande ökar i Sverige. Det är en stor utmaning för Migrationsverket. Men i dag verkar det som att det enbart är bostadstillgång som styr verksamheten. Och den tillgången finns inte där Migrationsverket har gott om personal. Ministern nämner detta med tidsgräns när det gäller dialogen. Saken är ju den att den existerar över huvud taget inte. Dialog, information och delaktighet lyser med sin frånvaro, trots kommuners bedjan via samtal, via personliga möten. Det visar på att lokal närvaro skulle motverka både kortsiktiga och långsiktiga problem. Är det rimligt att upphandlingsregler ska gå före allt annat i tron att billigt boende löser allt? Borde inte till exempel spridning av boende för att klara kommunernas och landstingens uppdrag vara en del i placeringen? En väl fungerande mottagning är en försättning för att det senare ska bli en fungerande integrering. Den globaliserade världen som vi i dag lever i kommer självklart att bli mer och mer naturlig när människor från olika håll och kulturer möts. Detta är någonting oerhört spännande och positivt, och det bidrar till utvecklig av samhällen och länder. Vi socialdemokrater anser att alla Sveriges kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagandet. Det gynnar den enskilde och kommunen som får nya medborgare med olika kompetenser och erfarenheter. Men om mottagandeprocessen ska bli bra måste det finnas möjlighet för kommuner att föra en dialog med Migrationsverket. Vi socialdemokrater tycker också att Migrationsverket borde ha stött kommunerna i deras arbete. Nu kommer det många fler. Små kommuner tvingas ofta att ta emot ensamkommande barn. Här måste finnas möjlighet till stöd och support. Därför är det ännu viktigare att asylmottagandet fungerar och att det förs en dialog mellan Migrationsverket och de berörda kommunerna. Eller tänker ni lämna kommunerna i sticket? Herr talman! Frågan till ministern är: Krävs det att samtliga kommunalråd åker till Stockholm och knackar på ministerns dörr för att han ska inse allvaret i den här frågan?

Herr talman! Jag ska upprepa frågan i Lars Mejern Larssons interpellation: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra och utveckla samverkan mellan Migrationsverket och de mottagande kommunerna? Det enda svar jag kan hitta från ministern - någonting som liknar ett svar på själva frågan - är: "Regeringen följer noga utvecklingen inom de frågor Lars Mejern Larsson tar upp." Det kan vara vällovligt att följa utvecklingen, men det är inte det Lars Mejern Larsson efterfrågar. Det är inte det man efterfrågar från Sveriges kommuner, som har att ta ett stort ansvar för flyktingmottagandet runt om i Sverige. Det är inte det man efterfrågar i de kommuner i Örebro län, bland annat Lindesberg och Ljusnarsberg, som nu försöker få en dialog med Migrationsverket. Jag vill än en gång poängtera, herr talman, att vi socialdemokrater skulle vilja se ett tydligare uppdrag för Migrationsverket att stödja kommunerna i arbetet med att stärka mottagningsverksamheten. Jag tar det exempel som Migrationsverkets generaldirektör själv tog, där han tillsammans med en kommun hade kommit överens om att man skulle finansiera en tjänst. Men det kan inte vara så att vartenda kommunalråd i Sverige ska behöva göra det egna avtalet med Migrationsverkets generaldirektör. Det måste ankomma på migrationsministern och regeringen att lägga det uppdraget på Migrationsverket att ha en samverkan med kommunerna för att stärka mottagningsverksamheten och se till att människor som flyr för sitt liv får ett bra mottagande, men också att kommunerna kan göra det på ett så bra sätt som möjligt. Jag tror att det blir bra både för de flyktingmottagande kommunerna och för Sverige som helhet. Med det, herr talman, hoppas jag att migrationsministern kan besvara den fråga som Lars Mejern Larsson och jag nu har ställt.

Herr talman! Jag ska beskriva ett fall från mitt län, nämligen från Gusum, en liten ort som ligger utanför Valdemarsvik. Där bor knappt 800 invånare, och där har man upphandlat ett asylboende för 250 individer. På grund av det söktryck som finns i dag kommer de som beviljas uppehållstillstånd hela tiden att ersättas av nya som kommer in för att få sin prövning gjord på ett rättsligt korrekt sätt. Samtidigt ska de få ett anständigt boende, alltså inte längre i flyktingförläggningar som förr utan i ett lägenhetsboende, som är mycket mer humant inriktat på behoven. Därmed kan man förhoppningsvis förbättra för dem som är lidande. Då finns det en principiell ingång från Migrationsverket. Det är att man förlägger sådana boenden till mindre orter just för att man ofta ser att de asylsökande kommer från en så fruktansvärd situation att de behöver lugn och ro omkring sig. När man beviljar ett permanent uppehållstillstånd handlar det snarare om att flytta till större orter, och då ligger ansvaret inte längre under Migrationsverket utan i stället under Arbetsförmedlingen. Det kommenteras också i ministerns svar, även om Eva-Lena Jansson undvek att beskriva den verklighet som svaret ger oss tillfälle att förstå. Det viktiga när vi tittar på Gusum, som jag har besökt fyra gånger, är att man har ett bra samarbete med Valdemarsviks kommun kring den etablering som de där har för boende. Men det stora problemet just nu är att väldigt många av dem som får permanent uppehållstillstånd inte kan flytta därifrån eftersom de som är nyanlända inte har fått några anvisade nya bostadsorter. Här ser vi hur det gnisslar mellan myndigheterna. Jag tycker då att det är förtjänstfullt att generaldirektören på Migrationsverket har tagit initiativ till att samverka på ledningsnivå både med Arbetsförmedlingen och, som jag nämnde i mitt förra inlägg, med Sveriges Kommuner och Landsting för att försöka lösa frågan såväl uppifrån som i de praktiska fallen konkret på golvet.
Herr talman! Lars Mejern Larsson pratar om bostadstillgång. Ja, den är avgörande för att förstå vad som är kruxet i den här diskussionen. Den generella bostadsbrist som vi har samt konkurrensen om bostäder - mellan asylsökande, ensamkommande barn, kvotflyktingar samt nyanlända och deras anhöriga - medför att Migrationsverket i dagsläget har svårt att hitta lediga hyreslägenheter och får söka andra boendeformer. Migrationsverket prioriterar då boende i vanliga hyreslägenheter. I möjligaste mån försöker verket koncentrera boendet och inte ha enstaka lägenheter utspridda i landet. Barnfamiljer placeras till exempel i första hand i lägenhetsboenden. Dessa boenden behöver inte upphandlas, utan verket kan sluta avtal direkt med fastighetsägaren, oftast då kommunen. Men vad gör Migrationsverket när lägenheterna inte räcker till? Ja, då behöver man komplettera med tillfälliga boenden. De bostäderna finns på vandrarhem, campingplatser, pensionat, hotell och andra anläggningar. De upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. När Migrationsverket upphandlar tillfälliga boenden enligt lagen om offentlig upphandling är det anbuden som styr i vilken kommun de nya boendena kommer att placeras. Migrationsverket har därmed inte möjlighet att ta hänsyn till att vissa kommuner får ett proportionellt stort ansvar för asylmottagandet i förhållande till andra kommuner. Om kommunerna välkomnar nyanlända slipper Migrationsverket använda tillfälliga boenden på campingplatser. Jag kan försäkra Lars Mejern Larsson att vi har varit hos kommunalråden, så de behöver inte komma hit. Vi har en bra och god dialog med dem. Men kommunerna kanske också borde knacka på hos varandra och diskutera den här frågan. Vi har ingen kommun som heter staten, utan vi har 290 geografiska enheter i detta land. Det finns ingen kommun som man bor i som heter staten. Jag tycker också att det finns en risk att vi blandar ihop olika saker i den här interpellationsdebatten. Vi kan blanda ihop frågor som handlar om kommuner som söker hjälp och frågor om integration och etablering. Det är fullt förståeligt när det kommer många människor, vilket handlar om nyanlända som har uppehållstillstånd. Sedan är det frågor som rör asylsökande, där man också söker någon form av hjälp även om det är mer oklart vad. Det är viktigt att vi håller isär de här två frågorna, inte bara för att jag har ett visst ansvarsområde i regeringen - det kan jag leva med; regeringen är ansvarig för hela sin politik - utan också för att förstå vad som kan göras inom ramen för respektive budgetområde och förstå vad som är det samlade utfallet av politiken på detta område. Jag ser nämligen inte att man kan lösa de frågor som vi nu diskuterar på något annat sätt än att fler kommuner ser till att uppbringa fler bostäder för människor som är nyanlända, när det gäller frågan hur man ska hjälpa Migrationsverket att minska antalet människor som har uppehållstillstånd i sitt boende. Å andra sidan är det detta som vi diskuterar, att man erbjuder fler lägenheter från sina respektive bostadsbestånd till Migrationsverket så att Migrationsverket inte behöver använda tillfälliga boenden, som dels är dyrare, dels leder till att vi får den här typen av problem, som uppstår när man ganska snabbt måste skaffa fram bostäder. Jag noterar att samtliga deltagare i denna interpellationsdebatt har understrukit att det i detta läge inte gives några alternativ i fråga om att erbjuda människor tak över huvudet. Då måste det vara den centrala frågan, och vi måste angripa problemet från den vinkeln. Det är det som regeringen också avser att göra, och det är därför som vi har den här diskussionen med kommunerna kring frågorna. Men det vore, som sagt, också bra om kommunerna diskuterade den frågan med varandra.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Men jag måste erkänna att jag i svaret inte kan se migrationsministerns vilja att utveckla samverkan mellan Migrationsverket och de mottagande kommunerna, vilket var det centrala i min fråga. Men det kanske kommer i det sista inlägget. Jag har i dag försökt peka på problematiken med flyktingmottagandet i vårt land och att det till mycket stor del bärs upp av enskilda kommuner, att Migrationsverket verkar ha ett större ansvar gentemot kommunerna än man i dag har resurser för men även att ansvaret gentemot kommunerna måste tydliggöras. Sveriges kommuner har mycket att bidra med och tillföra när det handlar om insatser för de nyanlända. De har tillgång till praktikplatser i sina egna verksamheter. De har en stor del av bostäderna och all annan välfärd för medborgarna. Vi skulle alla vinna på en ökad och mer strukturerad samverkan. Herr talman! Regeringens jobbmisslyckande påverkar också, och det minskar naturligtvis möjligheterna för kommunerna att satsa på välfärden och sätta in resurser i skolan och äldreomsorgen. Sedan Alliansen fick ta ansvar för Sverige har över 218 av landets 290 kommuner tvingats höja skatten. Kommunernas ansträngda läge underlättar knappast. Jag har med mina exempel försökt visa att det inte fungerar i dag. Kommunerna ställs inför svåra uppgifter utan att få tillräcklig information från Migrationsverket. Herr talman! Min avslutande fråga till ministern är: Var i Sverige anser statsrådet att etableringen av nyanlända fungerar på ett tillfredsställande sätt? Kan ministern nämna någon av landets 290 kommuner?

Herr talman! Till interpellanten Lars Mejern Larsson vill jag gärna säga att det är viktigt att vi har en samsyn på de här frågorna. Jag tror dock inte att vi kommer att få det när det gäller utfallet av regeringens ekonomiska politik eller jobbpolitiken. Det är nämligen helt klart att regeringens politik har lett till att antalet sysselsatta har ökat - det är högre nu än det var när vi tillträdde. Det är fullständigt självklart att med den politik som vi bedriver ökar också förutsättningarna för nyanlända att snabbare komma in på arbetsmarknaden. För att återgå till interpellationen som är anledningen till att vi står här i dag: Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt de senaste två åren, främst på grund av kriget i Syrien. Det är den generella bostadsbristen, ett ökat antal asylsökande samt det faktum att fler asylsökande väljer att bo i Migrationsverkets boenden som gör att myndigheten tvingas att fullgöra sin uppgift att ordna boende med kort varsel under hårt tryck. Vid anskaffning av tillfälliga boenden måste Migrationsverket följa lagen om offentlig upphandling. Detta medför att Migrationsverket inte kan påverka i vilka kommuner som boenden tas i bruk. Det är betydelsefullt - det vill jag gärna säga till både interpellanten och till Eva-Lena Jansson som också har deltagit i debatten - att Migrationsverket har en tidig och tydlig kommunikation med kommunerna och har respekt för de utmaningar som det kan innebära för lokalsamhället vid en större etablering. Men det är också så att riksdagen har ålagt myndigheten genom lagstiftning och regeringen genom en förordning som bygger på lagstiftningen ett ansvar för att lösa de uppgifter som handlar om att ordna tak över huvudet. Det ansvaret kan myndigheten inte vika från och ska heller inte vika från. Det är en lagstiftning som har tillkommit i bred enighet genom den här kammarens beslut, och det är viktigt att komma ihåg detta när vi diskuterar det. Min uppfattning är att det svenska asylmottagandet över lag fungerar väldigt bra, givet de omständigheter som råder när vi nu har det högsta mottagandet av asylsökande sedan 1992. Det är ett ganska gott betyg, tycker jag.